Herr talman! Jag fick under första delen av herr Dahlbergs anförande en stark känsla av att det var en djup suck från ett kvalfyllt bröst. Herr Dahlberg glömde t.o.m. att socialisterna alltjämt sitter vid makten i det här landet. Nu frågar herr Dahlberg: Vad skall mittenpartierna göra? Ja, säg det! Vad skall exempelvis socialdemokraterna i Norrbotten göra, som nu har förlorat sin egen majoritet och i fortsättningen är beroende av kommunisterna för att kunna styra och ställa? Det kunde ställas många frågor av olika slag i det här sammanhanget. Vi får väl nöja oss med att vi får svar så småningom. Men jag tycker nog att vi än så länge kunde vara överens om att ifall det SyS tem, som vi tillämpar, är så tokigt som herr Dahlberg av allt att döma anser, borde det väl komma något initiativ från dem som har möjlighet att ta ett sådant, så får vi diskutera frågan då. Det mesta av vad herr Dahlberg sade är väl, som jag redan nämnt, ett uttryck för att han känner sig litet desoriente rad — allra minst — i den situation vi nu kommit i.
Herr talman! Vad jag krävde var ett besked från centerpartiets och folkpartiets representanter om hur man tänker göra inför 1968 års val vad beträffar fördelningsmetoden. Kommer man att gå fram med sina olika partibeteckningar — centerpartiet och folkpartiet — eller kommer man att spela med beteckningen Mittenpartierna, då det gäller att ta mandat? Jag tycker att svenska folket bör få klarhet på den punkten. Vad som i övrigt sades i mitt tal var kanske känsloladdat, men jag är inte rädd för 1968 års valrörelse. Jag har varit med i valrörelser sedan 1930 och tar med glädje den kamp som förestår. Vi är vana vid att slåss och har aldrig fått några valframgångar till skänks; det får vi inte i fortsättningen heller. Men jag är inte rädd för en batalj.
Herr talman! Jag tycker nog att det är att begära väl mycket, att man skulle ge besked om en sådan sak så här »på stubben direkt», för att använda ett modernt språkbruk. Vi får väl resonera om saken, herr Dahlberg! Kanske till och med han kan bidra till debatten med något uppslag om hur det hela skall ordna sig.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att herr Andersson i Brämhult inte vill ge något svar — frågan är så pass besvärande för centerpartiet, att man helst vill tiga ihjäl den, om möjligt. Men det var inte för att säga detta som jag begärde ordet, utan närmast för att ta upp markproblemen. du funderat över hur socialisering egentligen går till? Hur samhället ökar sitt ägande och sin makt på individens bekostnad? Du har ett bra exempel i regeringens markpolitik. Om du vill sälja fast egendom — villa, egnahem, stadsfastighet, tomtmark eller annan mark — så får du räkna med att först erbjuda kommunen din fastighet. Gör du inte det kan kommunen senare ”ta hand om köpet” och träda in i köparens ställe. Den rätten vill socialdemokraterna ge kommunerna i sitt nya markpolitiska program. Kommunen ska också få ökade möjligheter att tvinga dig att sälja mot din vilja. Man vill komma åt markspekulation, säger man — och får en ursäkt för socialiseringen...» Ja, så hette det i högerns valbroschyr, med en välsminkad partiledare som omslagspojke, inför kommunalvalet 1966. Och ännu mera utmanande hördes tongångarna i högerledarens TV inlägg inför valspurten, Kommunen var enligt herr Holmberg och hans eftersägare jätten »Gluff-gluff» som skulle »förtära» alla småstugeägare och ta hand om egnahemmen, Det fanns tyvärr människor som trodde på denna förkunnelse, hur falsk och förljugen den än var. Jag upplevde själv hur folk kom och frågade om det verkligen var meningen att socialdemokraterna skulle driva en sådan politik, att samhället skulle ta hand om egnahemmen. Men de hade glömt att det är en vanlig företeelse att högern skrämmer inför ett val. Så gjorde man 1928, då man sade att socialdemokraterna skulle ta böndernas kor och änkans skärv. Och så gjorde man alltså 1966. Ja, högerorganet i Jönköpings län hade till och med smaklösheten att kalla socialdemokratiska ungdomar för polismördare. Det var alltså skrämseltaktiken som gick igen i högerpropagandan 1966; och den lönade sig, som valutslaget visade. Naturligtvis skall man sätta stopp för markspekulationen, säger högern. Med en skärpt realisationsvinstbeskattning. Men högerledaren, som själv suttit med i 1963 års markvärdekommitté, vet mycket väl att det inte är så man löser problemen. Realisationsvinstbeskattningen kan i och för sig inte vara tillräcklig för att klara markprisstegringens problem. Högern vägrar att ge kommunerna det vapen som de behöver i kampen mot spekulanterna. Herr Holmbergs röst må vara aldrig så len både i TV och andra sammanhang — han kan ändå inte komma ifrån det faktum att högerpartiet vägrar ge samhället de resurser som behövs för att man skall kunna få ett fastare grepp i kampen mot markspekulationen. Det fanns egnahemsägare som lurades av högern, men de har nu alla skäl att ställa sig fundersamma inför den propagandan. Det är ju inte egnahemmen man vill komma åt med en kommunal förköpsrätt. Vad man vill att kommunerna skall få företrädesrätt till är i stället den mark som efter hand kan användas till att bygga egnahem på. Man kan nämligen inte komma ifrån att bostadskostnader och tomtpriser har en direkt påverkan på varandra. Erfarenheterna visar att i de kommuner, som har varit förutseende, har man också kunnat tillgodose önskemålen om billiga tomter till bl.a. egnahem. Låt mig gärna säga det: Det är i de allra flesia fall i socialdemokratiskt styrda kommuner som egnahemsägarna kunnat få sin tomtfråga tillgodosedd på det billigaste sättet. Socialdemokratien är sannerligen inte egnahemsfientlig. Det har den i handling visat. Vi har aldrig haft sådana möjligheter att bygga egnahem som i dag. När de borgerliga styrde i landet var det sannerligen inte någon samhällelig bostadseller markpolitik som fördes. Om förslaget om kommunal förköpsrätt, som jag hoppas, genomföres år 1967 skall det verkligen bli intressant att se hur de nya borgerliga majorite terna i tätortskommunerna skall handla. Skall de följa högerns linje att avsäga sig de möjligheter till en god markplanering som förköpsrätten medger eller skall de nya majoriteterna redan från början visa sig ointresserade för en aktiv markpolitik? Det kommer att bli en svår prövning för många, det är jag övertygad om. Men de borgerliga kommunalpolitikernas handlande i denna vitala fråga kommer att bli avslöjande. Den här gången har de borgerliga genom en dimbildning i bl.a. markfrågan kunnat få en del väljare över till sig. Men det går kanske inte så lätt att få dem att fortsätta med borgerlig politik, om markpolitiken förs efter de riktlinjer som i praktiken troligen kommer att tillämpas. Låt mig med ett exempel illustrera vad kommunal förköpsrätt egentligen betyder. Min egen hemstad ville för några år sedan köpa mark av en privat ägare. En annan privatperson bjöd emellertid över staden och fick hand om den åtråvärda marken. Hade man haft förköpsrätt vid det tillfället, hade staden kunnat få köpa marken till samma pris som denne privatperson fick betala. Efter ett par år erbjöds staden att köpa marken av honom, men då till ett belopp som långt översteg det man hade behövt betala om försköpsrätt hade funnits. Med den utveckling på markprisområdet som förekommit under de senaste fem åren väntar sig säkerligen majoriteten av vårt folk, att det nu sker någonting på detta område. Det duger inte att bara nöja sig med de halvmesyrer som högern och mittenpartierna här kommer med. När marken stiger med 5 å 10 kronor per kvadratmeter och år i vissa tätortskommuner eller när sommarstugetomterna på hallandskusten är uppe i 20 å 235 kronor per kvm då är det verkligen på tiden att det görs någonting för att stoppa den prisstegring som här äger rum. Men det är inte bara högern som är motståndare till en aktiv markpolitik som hindrar prisutvecklingen. Det förhåller sig på samma sätt med de andra borgerliga partierna. Det remissvar som avgetts av exempelvis jordbrukets skattedelegation är tyvärr lika negativt som högerns linje. Det visar att det trots vad centerpartisterna säger i valtider, nämligen att de inte vill höra talas om högerpolitik, så är i praktiken bl.a. när det gäller markpolitiken centerpartisterna lika goda som högermännen. De har samma konservativa betraktelsesätt, och de har det gemensamt att de låter egennyttan gå före samhällsnyttan. Det är en egoistisk politik som f. d. bondeförbundet för i markfrågan. Inte heller folkpartiet kan yvas över att föra någon speciellt radikal markpolitik. Den s.k. förköpsrätten som mittenpartierna förordar betyder i praktiken ingenting nytt; det är bara det att man beklätt expropriationsrätten med en ny fasad och kallat den för förköpsrätt. Som ledamot i riksdagens lönedelegation vill jag säga ett par ord med anledning av SACO-konflikten. Det är beklagligt att tredje man, i detta fall eleverna, drabbas av den inträffade konfliktsituationen, av att en oerfaren fackorganisation leker med det vapen som samhället gett dem i och med att strejkrätten införts från och med innevarande år. Konflikten på detta område är en olustig historia. Har lärarna på TCO-sidan kunnat göra upp och fått en hygglig uppgörelse så borde man också på SACO-sidan ha kunnat göra detsamma. De som gjort en verkligt god insats under konflikten är elevråden och SECO. De har lyckats bra, och på de flesta håll har de skött det hela på ett utomordentligt sätt under stort ansvar. Att skolorna kunnat hållas i gång är till stor del deras förtjänst. Men de unga som hastigt fått rycka in och ta ledningen slits och hinner inte med sina egna studier. Det är baksidan av en annars vacker medalj. Men nog är ungdomarna värda ett erkännande — det bör kunna sägas också från första kammarens talarstol. Så några ord om en annan aktuell fråga. Om tio månader inträder en ny trafiksituation i vårt land, då vi övergår till högertrafik. Arbetet på omläggningen pågår på planeringssidan och har redan hunnit ganska långt. Vad som ger mig anledning att hysa vissa farhågor för omläggningen är de svårigheter som kan drabba de handikappade människorna i landet, och de är ganska många. Vissa åtgärder har redan beslutats, bl.a. när det gäller att skapa skydd för trafikanterna, såsom förbud mot att gå mot rött ljus och liknande. När man går vidare i planeringen måste man också ta hänsyn till att de rörelsehindrade har svårigheter att komma över gatan. Man måste också se till att de blinda inte slår huvudet i de skyltar som finns på övergångsställena. Det gäller att i samband med omläggningen skapa en så trafiksäker miljö som det är möjligt. Den samhällsplanering för handikappade som sålunda är absolut nödvändig för att skapa en trafiksäkrare miljö bör kompletteras med en rad andra åtgärder i samband med att man företar kapitalkrävande ombyggnader av kommunikationsmedel och transportmedel. Det måste vara en felinvestering om man inte nu, när allmänna justeringar göres, ser till att även de handikappade medborgarna friktionsfritt kan förflytta sig i trafiken med de kommunikationsmedel som står till buds för andra medborgare. Högertrafikkommissionen har ansett att det med de medel som står till dess förfogande tyvärr inte finns utrymme för de åtgärder som bör vidtagas. Det åligger andra att skaffa dessa medel. I detta sammanhang skulle jag vilja rekommendera att kommuner, väghållare och trafikföretag nu, när det faktiskt finns möjligheter att åstadkomma en trafiksäkrare miljö, verkligen anstränger sig härvidlag. När det gäller informationen är det så, att de handikappades organisationer, i varje fall inte hittills, har kunnat få besked om, huruvida de kan erhålla tillräckliga medel för att lämna den information som behövs. Det förbund som jag representerar känner ett stort ansvar i dessa frågor och kommer också att på egen bekostnad ge ut material i dessa frågor. Men jag vill ifrågasätta om det skall vara nödvändigt i en situation, där man satsar stora belopp på upplysning i radio och TV 0. s. Vv., att också olika organisationer skall behöva bidraga ekono miskt. Det måste vara angeläget för staten att alla medborgargrupper känner trygghet inför trafikomläggningen. Jag vill rikta kommunikationsministerns uppmärksamhet på den gränsdragning som högertrafikkommissionen här har gjort och som medfört att man ännu inte i någon grad beaktat de handikappades behov vid ombyggnadsarbetena för högertrafiken.

Herr talman! Herr Göran Karlssons inledande ord var av den kvaliteten att det inte finns någon anledning att närmare gå in på dem. Dylika anmärkningar rörande utseende, uppförande och personlighet brukar vi ju dra oss för att föra in i debatterna, även om de naturligtvis förekommer ute på valfältet. Låt mig därför bara avvisa detta inte såsom ett felsteg, utan såsom tecken på den känsla av osäkerhet som naturligtvis har gripit herr Göran Karlsson efter en vaiförlust som givetvis smärtat honom. Däremot är det intressantare att höra herr Karlssons utläggning rörande förköpsrätten. Det är alldeles riktigt att vi inom högerpartiet bestämt tagit avstånd från förköpsrätten på det sätt som so cialdemokraterna i markvärdeutredningen framfört dem. Vi har sagt att den är ett ingrepp i äganderätten, som vi inte är beredda att tolerera. Vi har också konstaterat att förköpsrätten inte behövs för att kommunerna skall kunna föra en aktiv markpolitik. Såvitt jag förstår behövs den inte heller för att man skall komma till rätta med tomtjobberiet, alltså med de stora vinster som ibland uppstår vid köp och försäljning av mark. Detta innebär inte att vi inte på allt sätt vill medverka till att man skall komma till rätta med tomtjobberiet, men vi tror att just den skärpning av beskattningen som ligger i förslaget om nya realisationsvinstregler är ett effektivt medel att klara detta problem. Jag vill också erinra herr Göran Karlsson om att vi i de diskussioner om denna fråga som under flera år förts i markvärdekommittén och som nu också är presenterade i kommitténs skrifter just har som utgångspunkt, att de nya realisationsvinstbeskattningsreglerna kommer att förhindra uppkomsten av sådana värdestegringar som vi tidigare haft. Det var ett av de avgörande skälen. När det sedan gäller önskemålet att kommunerna skall föra en aktiv markpolitik, undrar jag om herr Göran Karlsson inte misstar sig. Vi har under flera år skapat en mängd instrument för kommunerna att använda om de vill föra en aktiv markpolitik. Vi har det kommunala planmonopolet, vi har hela byggnadslagstiftningen med dess speciella inlösningsregler, vi har en år efter år utvidgad expropriationslagstiftning — där man nu måste säga stopp — och vi har tomträttslagstiftningen — för att nämna några exempel där kommunerna har medel och metoder att föra en aktiv markpolitik. Men herr Karlsson är inte nöjd med detta. Han vill gå så långt som att införa ett köpmonopol för kommunerna. Jag tror att det är ett svaghetstecken från de kommunalpolitiker, som herr Karlsson representerar, vilka inte tror sig kunna föra en aktiv markpolitik utan att få den speciella monopolställning som förköpslagen innebär. Det är mot den monopolställningen som vi vänt oss. Jag är glad att kunna säga att de remissyttranden som hitintills inkommit över detta förslag visar att man på många håll — flera håll än majoriteten tänkt sig — tar avstånd från förköpslagen. även inom KF, som i detta fall ändå inte får anses representera annat än en objektiv uppfattning, har man gjort det.
Herr talman! Vad jag inledningsvis sade var ett citat ur en högerbroschyr, där högerledaren stod som omslagspojke. Det var allt vad jag talade om i det sammanhanget. Jag tycker för övrigt inte att herr Holmberg behöver känna sig som någon prinsessa på ärten! I sitt TV-framträdande den sista valkvällen gjorde han sig enligt mitt förmenande skyldig till en av de största fadäser och ett av de värsta övergrepp som man kan göra i en politisk debatt, och det skedde inför hela det svenska folket. Herr Holmberg kan följaktligen inte framstå i så särskilt ljus dager när det gäller polemikkonst. Vad beträffar det sakliga resonemanget har jag anmärkt på högerns tal om att socialdemokraterna skulle vilja socialisera egnahemmen. Var någonstans, herr Holmberg, har vi sagt att vi vill lägga beslag på egnahemmen? Det var detta som högerns valpropaganda handlade om. Jag föreställer mig att kommunalmän ute i vårt land kommer att handlägga förköpsrätten med all den skicklighet, kunskap och erfarenhet som de besitter, och jag föreställer mig att de flesta av de kommunala organen som kommer att utnyttja förköpsrätten inte kommer att bry sig om att tillämpa den på egnahemmen — det är ju inte dem problemet gäller. Högern gjorde under valkampanjen egnahemmen till den stora frågan när det gällde förköpsrätten. Det var mot detta jag vände mig. Egnahemmen spelar emellertid ingen som helst roll ur förköpssynpunkt. Dem kunde man helt enkelt ha fritagit, det kan jag hålla med om. Vad jag däremot vände mig mot var högerns uppläggning. Att den var falsk kan herr Holmberg inte förneka. Jag vill gärna tillstå att vi har vissa medel, såsom <tomträttslagstiftningen och realisationsvinstbeskattningen, men även om vi inför en skärpt beskattning på markspekulationsvinster kommer vi därmed inte att lösa problemet. Jag illustrerade detta med ett exempel från min egen hemstad, där kommunen låg ute för att köpa mark men en privatperson bjöd över och blev ägare till marken för att sedan, efter några år, sälja den till kommunen med stor vinst. Detta, herr Holmberg, tycker jag är en utmärkt illustration av vad förköpsrätten egentligen betyder. Samhället bör på ett förberedande stadium kunna ta hand om den mark det kommer att behöva utan att låta enskilda spekulanter träda emellan och trissa upp markkostnaderna och på det sättet åstadkomma markfördyring.

Jag är övertygad om att herr Göran Karlsson känner mig så väl att han inte tror att jag är någon prinsessa och ännu mindre någon prinsessa på ärten. Herr Karlsson gjorde ett politiskt uttalande, nämligen att egnahemmen enligt herr Karlsson lika gärna skulle kunna fritas från förköpsrätten. Något sådant förslag har jag emellertid inte hört framföras av majoriteten. Tvärtom är egnahemmen intagna i förköpsrätten, och kommunerna får möjlighet att använda förköpsrätten mot egnahem om de så vill.

Herr talman! Mitt uttalande, att man skulle ha kunnat undanta egnahemmen från förköpsrätten, grundade sig på ett personligt bedömande av mig, att egnahemmen inte är något problem i det här fallet och att det därför funnes förutsättningar att frita dem. Det är emellertid våra kommunalmän som skall handha förköpsrätten, och jag vill ge kommunalmännen möjlighet att i vissa situationer, exempelvis om det skall dras en trafikled genom ett villaområde, utnyttja en förköpsrätt. Jag tycker att högern har spelat en dubbelroll när det gäller förköpsrätten och egnahemmen. Det är inte egnahemmen som problemet gäller, utan den andra marken, där man så småningom skall bygga egnahem. Det vet herr Yngve Holmberg, eftersom vi har diskuterat denna fråga så ingående i markkommittén. Jag har där vid något tillfälle sagt, att jag känner svenska kommunalmän väl och inte räknar med att de kommer att göra sig skyldiga till några övergrepp i dessa avseenden. De kommer säkerligen att handha apparaten på ett fint sätt om de får den, och jag är övertygad om att de behöver den för att kunna bedriva en aktiv markpolitik.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta upp någon partipolitisk debatt här — de partipolitiska frågorna har andra ordat tillräckligt mycket om.

Är det inte en något för enkel och — förlåt att jag säger det — enfaldig argumentering från en chockad partigrupp? Jag har begärt ordet, herr talman, för att anföra några synpunkter på forskningspolitiken och utbildningen. Även om det endast kan bli några fragmentariska synpunkter, vill jag ändå anföra dem nu, eftersom jag önskar att de skall bli beaktade i det kommande propositionsskrivandet. Om man under några år följt den forskningspolitiska debatten, försökt sätta sig in i de forskningspolitiska målsättningarna, granska de offentliga anslagen ur planmässighetssynpunkt och finna och analysera samspelet och samverkan med vårt näringsliv, är resultatet både nedslående och förvirrat. Målsättning och planmässighet har inte stått att finna alls — jag är långt ifrån ensam om den bedömningen — och samspelet med näringslivet är minimalt. Vår relativt höga levnadsstandard är i huvudsak betingad av vårt handelsutbyte med främmande länder, och det är endast genom en fortsatt ökning av denna vad jag vill kalla internationella arbetsfördelning, som vi har möjligheter till ytterligare förbättringar. Endast genom en kontinuerlig utveckling av våra produkter kan vi hålla våra positioner på världmarknaden och sköta vår uppgift i denna internationella arbetsfördelning. Detta är givetvis en uppgift inte bara för de aktuella industrierna. Eftersom saken angår oss alla, borde det vara självklart att samhällets resurser aktiverades i samma riktning. Det jag närmast har i tankarna är forskningen. Svensk forskning är, mätt med internationella mått, av ytterst blygsam omfattning. Dess kostnader torde inte gå upp till mer än omkring en halv procent av de totala forskningsutgifterna i världen. Vi måste alltså medvetet avstå från forskning på många områden och koncentrera våra resurser på ett fåtal. Vad skall vi då koncentrera resurserna på? Som jag ser det måste det i första hand bli på de områden där svenskt näringsliv är framgångsrikt och även i framtiden kan tänkas bli framgångsrikt. Det gäller inte bara teknisk forskning, utan även exempelvis naturvetenskaplig, medicinsk och humanistisk, och det gäller lika mycket grundforskning som målforskning och utvecklingsarbete. Det jag nu har sagt kan måhända chockera en del, men lika väl som det förekommer en internationell arbetsfördelning när det gäller produktionen, lika väl bör det finnas en internationell arbetsfördelning när det gäller forskningen. Eftersom vår framtid är helt beroende av våra möjligheter att hävda oss på världsmarknaden med produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser är en samordning av forskningen med produktionen inte bara önskvärd, utan faktiskt ett livsvillkor. En sådan samordningsprocess kommer antagligen att innebära inte bara att universitetens och högskolornas institutioner öppnas för industrien, utan även att offentlig forskning kommer att förläggas till industrien som beställningsarbete. Det bör också betyda att industrien bör få lägga upp särskilda forskningsfonder, få särskilda skatteavdrag för sina forskningsinstitutioner och även kunna forska med direkta statliga anslag. Forskarutbildningen bör också i detta sammanhang läggas om radikalt så att den även lämpar sig för industriens behov. Regering och riksdag bör lägga fast detta synsätt som en huvudmålsättning för svensk forskningspolitik. Forskningsberedningen kan därefter lättare arbeta fram förslag till delmålsättningar för de olika forskningsområdena. Jag är övertygad om att en sådan målinriktning av forskningspolitiken kommer att innebära en välbehövlig långtidsverkande injektion på vårt näringsliv. Jag är också övertygad om att tiden hastar och att vi måste handla snabbt för att inte bli överflyglade av konkurrensen på världsmarknaden. Herr talman! En annan fråga jag vill ta upp är utbildningen — och då främst yrkesutbildningen och vuxenutbildningen. En av grundförutsättningarna för att de svenska produkterna hittills så framgångsrikt kunnat hävda sig på världsmarknaden har varit tillgången på yrkesskicklig arbetskraft på alla nivåer. Jag vill gärna här säga att den yrkesutbildning, som bedrivits här i landet på arbetsplatser, i företagsskolor och i offentliga yrkesskolor, i stort sett varit fullt tillfredsställande. Den omvandling som skett från ett näringsliv med tyngdpunkten på de arealbundna näringarna till ett industrialiserat samhälle har kunnat ske på ett godtagbart sätt, och jag tror att den omställningsprocessen är betydligt svårare för människorna än en omflyttning mellan olika industrier. Med detta vill jag ha sagt att någon radikal omläggning av yrkesutbildningen varken är erforderlig eller önskvärd, Yrkesutbildningsberedningens = förslag som bl.a. innebär en ytterligare förskjutning mot en rent skolmässig utbildning verkar verkligen betänksamt. Statsutskottets andra avdelning besökte bl.a. Holland för en tid sedan för att studera dess yrkesutbildningsväsen. Parlamentsutskottet för utbildning och forskning redogjorde för oss för den nya s.k. Mammutlagen man antagit för utbildningsväsendets framtida utbyggnad i Holland. Den hade föregåtts av grundliga studier av utbildningens ordnande i övriga EEC-länder och i England. Vid diskussionen framkom den för oss intressanta upplysningen, att den praktiska delen av yr kesutbildningen var förlagd till företagen och att ett förläggande av denna till en fristående skollokal — såsom hos oss — var för holländarna en absurd tanke, Reflexionen blir denna: Är det verkligen så att vi ensamma har rätt och alla andra fel? Kan det måhända inte vara tvärtom? Till slut vill jag säga några ord om vuxenutbildningen, och jag vill när det gäller den framlägga ett konkret förslag. Det är inte mitt eget utan är hämtat från England, men det blir inte sämre för det. Engelska parlamentet antog år 1964 en lag om vuxenutbildning »The Industrial Training Act 1964». Den är inte bara tillämplig på industrien utan på all samhällsaktivitet. Lagen har tre huvudsyften: att säkerställa ett fullgott tillskott av lämpligt skolad arbetskraft på alla nivåer inom näringslivet, att säkerställa förbättringar av kvaliteten och effektiviteten i vuxenutbildningen samt att fördela kostnaderna mer jämnt mellan företagen. Verksamheten organiseras branschvis med en styrelse bestående av representanter för arbetsgivare, arbetstagare, utbildningsspecialister och = departement. Styrelsen har laglig rätt att efter regeringens godkännande ta ut en avgift av alla arbetsgivare som hänföres till dess verksamhetsområde. Huvuddelen av pengarna går sedan tillbaka som bidrag till de företag som är aktiva på utbildningsområdet, Detta innebär att företag som inte gör någonting enbart får betala, medan de aktiva kan få tillbaka mer än de betalat in. Systemet synes ha fått ett mycket gott mottagande av alla parter och har omfattats med stort intresse under den korta tid det hunnit verka. Grundtanken, att det är näringslivets egen uppgift att ordna och bekosta arbetskraftens vidare utbildning, men att det behöver ske i organiserade former där statsmakterna kan ge sitt stöd, anser jag riktig. Jag har den uppfattningen att det för de progressiva företagen och för arbetstagarorganisationerna kan bli ett tilltalande system även i Sverige. Att det bör tilltala en hårt klämd finansminister torde vara ganska självklart. Herr talman! Jag föreslår alltså att ecklesiastikministern, när han i samråd med inrikesministern skall utarbeta propositionen om vuxenutbildningen till nästa års riksdag, i princip följer den uppläggning jag här i grova drag skisserat. Jag är övertygad om att den kommer att gagna alla parter.

Herr talman! Inför den snabba förändring vårt näringsliv för närvarande genomgår, och då framför allt inom skogsindustrien, vill jag mot bakgrunden av vad som pågår i Ådalen anföra några synpunkter i denna debatt. För undvikande av alla missförstånd vill jag dock först slå fast, att den strukturrationalisering som äger rum inom landets skogsnäring är nödvändig och en förutsättning för att denna för vårt land så viktiga exportdel skall kunna hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens. Men alla rationaliseringar av den omfattning det här är fråga om medför för både samhället och den enskilde, som drabbas direkt av åtgärderna, många bekymmer. Bekymmer, som enligt min mening till avsevärd del skulle kunna undvikas. I det som nu sker finns en ganska märklig företeelse. Den kritik som framförs när ett företag med kort varsel meddelar sina anställda att driften skall upphöra om några månader riktas inte i någon större utsträckning mot det enskilda företaget utan mot samhället, om inte samhället snabbt kan ordna ny sysselsättning. Vad har då samhället i dag för reella möjligheter att snabbt träda in och lösa de många problem som uppstår när en bygd förlorar huvudparten av sitt näringsliv? Låt oss se på detta ett ögonblick. Den varselplikt företagen i dag har är gentemot de anställda reglerad i avtalet för företagsnämnderna och där sägs att varsel om uppsägning eller permitteringar av arbetskraft skall ske senast 14 dagar före åtgärden. När det gäller förhållandet till myndigheterna finns en Överenskommelse mellan Svenska arbetsgivareföreningen och arbetsmarknadsstyrelsen som säger att det skall varslas minst två månader innan de planerade åtgärderna är avsedda att träda i verkställighet. Alla måste av detta förstå att varseltiden är i högsta grad otillfredsställande. Och gäller det, som fallet är i Ådalen i dag, en friställning av arbetskraft som berör försörjningsunderlaget för omkring 10 procent av kommunblockets 32 000 personer, då löser man inte det på den korta tid som nu står till myndigheternas förfogande. Jag vill i detta sammanhang erinra något om vad byrådirektören Aksel Spendrup i arbetsmarknadsstyrelsen i en artikel i nr 19 av Svenska arbetsgivareföreningens tidskrift Arbetsgivaren sagt om behovet av varsel i god tid. Efter att ha erinrat om nödvändigheten av att man snarast kan skapa meningsfull sysselsättning för den friställda arbetskraften skriver Spendrup: »Denna omställning tar nämligen tid. Det tar tid att finna och förbereda sig för nya arbetsuppgifter, och det tar tid att orientera sig i den nya situation som en permittering medför och att acceptera förändringar i något så vitalt som grundvalarna för uppehället. Erfarenhetsmässigt inställer sig vid större permitteringar en serie problem som upprepas från det ena permitteringstillfället till det andra. Vid en företagsnedläggning aktualiseras exempelvis ofta frågan om ny verksamhet som kan träda i stället för den förlorade. På enföretagsorter blir detta en särskilt vital punkt, av lättförklarliga skäl. Det är naturligtvis inte alltid som problemen kan eller ens bör lösas den vägen, men under alla omständigheter måste frågan klaras ut och eventuella lokaliseringsåtgärder genomföras.» Artikelförfattaren slår fast att en Ööppen redovisning från företagens sida i god tid är till gagn för både samhälle och näringsliv. Till detta bör också sägas, att en del företagare genom personliga kontakter med företrädare för myndigheterna lämnar uppgifter om sina planeringar utöver vad som är praxis. Men detta är enbart byggt på ett personligt förtroende mellan vederbörande företag och samhälle. Man måste därför, om man i fortsättningen vill undvika bekymmer som nu gällande förhållanden medför, skapa ett instrument som fungerar på ett bättre sätt. När det därför — och icke minst under den senaste valrörelsen — från borgerligt håll hävdades, att statens reglerande inflytande över näringslivet är för stort, så är raka motsatsen det verkliga förhållandet. Samhället måste få ett inflytande över näringslivets planering, som ger möjligheter att sätta in samhällets åtgärder i så god tid, att de anställdas trygghet till anställning är garanterad. Den nuvarande ordningen med en rad provisoriska åtgärder innan arbetskraften kan på nytt beredas en mera varaktig sysselsättning är i högsta grad otillfredsställande. Jag är klar över, att ingen planering kan bli så fullständig, att inte situationer liknande de nuvarande kan upprepas, men jag är Övertygad om att man med gemensamma åtgärder kan begränsa dessa till ett minimum. Men detta förutsätter, att näringslivet är berett att redovisa för myndigheterna sin planering på ett mycket tidigt stadium. Ty liksom vi i dag på samhällets viktigare områden har en långsiktig planering, så har också näringslivet internt en liknande planering. Vad vore då naturligare än att samhället i tid blev delaktigt av denna näringslivets planering? Mot detta kan från näringslivets sida anföras, att konkurrens och marknadsfrågor lägger hinder i vägen för en mera öppen redovisning. Men med god vilja och föriroende för myndigheterna är jag övertygad om att dessa hinder kan undanröjas. Detta förutsätter dessutom en ökad insats från samhällets sida, som siktar till en aktiv näringspolitik. Men innan jag går in på detta vill jag också, herr talman, med några ord belysa hur illa den nuvarande ordningen också fungerar i ett annat avseende. Till följd av den bristande insynen i näringslivets planering löper samhället uppenbara risker för felinvesteringar på den offentliga sektorn. Låt mig bara erinra om att på exempelvis skolans område byggs säkert på mer än ett håll i detta land nya lokaler, som kanske rent av när de står färdiga genom industrinedläggningar har sitt elevunderlag så krympt, att man på allvar måste ifrågasätta behovet av de nya lokalerna. Samma risk löper man i fråga om bostadsbyggandet. Och när det gäller bostäderna, så är det både den enskilde och samhället som gör felinvesteringar. Bara vid två av de industrier som nedlagts i Ådalen är det inte mindre än 165 anställda som investerat i egna hem och jordbruksfastigheter. Skulle icke ny sysselsättning på orten kunna beredas dessa, så förstår envar vilka verkningar detta har för den enskilde i synnerhet och även för samhället. Lägger vi därtill att när det gäller både offentliga byggnader och bostäder, så gäller det investeringar som skall tjäna sitt ändamål under 40 —50 år, ja kanske till och med längre tid. Ingen möda får därför sparas för att förhindra felinvesteringar av den art jag här antytt. Näringsliv och samhälle måste känna ett gemensamt ansvar för detta. Men hur skall vi nu på samhällssidan kunna åstadkomma en bättre planering? Låt mig först konstatera att vi i dag har en alltför splittrad förvaltning på länsplanet. Jag behöver endast erinra om den rad av länsorgan som har statliga uppgifter att förvalta och vilkas egentliga samordning består i att våra landshövdingar är ordförande i en del av dem. Dit hör exempelvis länsarbetsnämnd, länsskolnämnd, länsbostadsnämnd 0, s, v., och för lokaliseringspolitiken har vi de särskilda planeringsråden. I sammanhanget bör också erinras om de alltmer ökade uppgifter som ålägges landstingen och som dessutom ytterligare kommer att öka genom övertagande av flera på primärkommunerna nu vilande uppgifter. Det gäller således att snarast samordna och effektivisera våra organ på länsplanet. Jag tror att vad konstitutionsutskottet i sitt utlåtande nr 39 år 1964 anförde om behovet av att samordna och förstärka den nu splittrade regionala förvaltningen i dag är brännande aktuellt. Låt oss därför hoppas att nu sittande länsutredningar snarast möjligt framlägger sina förslag till en ny styrelseform för våra län. Slutligen vill jag, herr talman, med tillfredsställelse notera statsministerns besked om att regeringen skall utökas med en konsult, vars huvudsakliga uppgift skall vara att syssla med näringspolitiska frågor. Till detta vill jag dock foga den förhoppningen att det inte dröjer alltför länge innan vi får ett departement som helt får ägna sig åt näringspolitiska frågor och arbetsmarknadsfrågor. Det är uppenbart att samhället måste ges ökade resurser i fråga om ledningen av landets näringsliv. Vad som sker i Ådalen i dag och även på andra håll i landet ger klart belägg för detta. Låt mig, herr talman, allra sist understryka vad finansministern sade i gårdagens debatt i denna kammare, att om vårt näringsliv fordrar ökad tillgång på kapitalinsatser från samhällets sida måste också rimligtvis samhället få inflytande över hur detta kapital skall användas.

Herr talman! Jag har dristat mig att begära ordet i höstens remissdebatt för att i all blygsamhet framföra några enkla synpunkter på tre trygghetsfrågor, varav två kan ha haft betydelse för valutgången — den tredje inte alls. Inledningsvis vill jag beröra valresultatet. Den socialdemokrat som är glad över detta får inte vara särskilt nöjeslysten — 42,3 procent av väljarna med oss innebär att 57,7 procent är emot oss. Medvetandet därom inger knappast vällustkänsla. En fördel med det politiska spelet brukar vara att hur det än utfaller blir ändå alltid någon glad. Små anspråk har förmått oppositionspartierna att denna gång spela den glades roll. Frågan är om de inte varit för anspråkslösa. Mot de 57,7 procent av väljarna som står socialdemokraterna emot står 85,3 procent som saknar förtroende för högerpartiet, 86,3 procent som går emot centerpartiet, medan 83,3 procent ogillar folkpartiet. Med denna sifferlek vill jag inte försöka leda i bevis att det egentligen var de som fick minskad väliarandel som vann utan endast, fritt från entusiasm, skildra läget som det är. Jag finner det nämligen högst allvarligt att den enda meningsriktning, som förmår samla brett underlag för samlad samhällssyn, hamnat i klart mindretal. Att ytterligare en konstellation gjort lovvärda ansträngningar till samlat framträdande medges. Resultatet därav kan inte betraktas som alltför uppmuntrande, då vad som presenterades som ett realistiskt alternativ till den nuvarande regeringspolitiken, mittenalliansen, möttes av 69,6 procent av valmanskårens ogillande. Herr Andersson i Brämhult var alltså så klok, som han för det mesta är, när han i debattens början dementerade den uppfattning som spritts att han inte vill ha något med högern att göra. Med dessa konstateranden har jag ingalunda velat göra gällande — jag betonar detta ytterligare — att social demokraterna inte skulle ha anledning att betrakta valutgången som en allvarlig tankeställare. Jag kan helt instämma i vad tidskriften Tiden skrivit i sitt senaste nummer, nämligen att inga subtila förklaringar eller bortförklaringar kan dölja det faktum att det kraftiga bakslaget bottnar i missnöje med delar av den förda politiken och ett visat misstroende mot socialdemokraternas förmåga att lösa de problem som medborgarna uppfattar som de mest väsentliga. Likafullt står jag för påståendet att våra borgerliga motståndare inte på någon punkt har kunnat presentera utformade alternativ eller konstruktiva förslag. Väljarnas utslag kan därför inte tolkas som ett positivt uttalande för oppositionspartiernas förmåga att lösa de aktuella samhällsproblemen. Deras procentuella ökning är ju också måttlig och spridd på olika partier, vilka som sagt också har oändligt många flera emot sig än med sig. Det torde väl framför allt vara för trygghetsfrågorna som väljarna av erfarenhet ser socialdemokratien som garant, och jag går nu över till att något beröra tre trygghetsproblem och andras och egna reaktioner inför dessa. De tre problemen rör tryggheten för arbete, tryggheten för bostad och den yttre tryggheten. Beträffande det socialdemokratiska markoch bostadsprogrammet har en av våra främsta bostadsexperter nyligen yttrat, att det var den bästa sammanfattning som hittills har gjorts över vad som bör uträttas på detta område. Han syftade därvid både på förslagen om en bättre planering av investeringarna, åtgärderna för ökade möjligheter till markköp för kommunerna, ingreppen mot den oförtjänta markvärdestegringen, uppslagen i finansieringsfrågorna och på de förslag som framlades för att komma till rätta med spekulationsbyggandet m,. m, Enligt min och andra kommunalmäns uppfattning har han rätt, och vi väntar oss mycket av de nya reformsignalerna. Det gick inte, det är bara att konstatera, att under en kort valrörelse för de många människorna klargöra innebörden i planerna på en omfattande reformgiv. Oppositionen, som inte har haft några bärande alternativa förslag, sökte också misstänkliggöra innebörden i förslagen och hade odiskutabel framgång därmed. Långt ifrån i alla fall kunde från vår sida klarläggande besked lämnas, eftersom programmet var skissartat och ännu inte presenterat i lagstiftningstext. En man på fältet kände igen sig från 1956 och pensionsfrågans läge då. Jag förutsätter nu att de väsentliga delarna av programmet snabbt skall presenteras i form av propositioner och underställas riksdagen. Det är min övertygelse att det, sedan vi på så sätt kunnat precisera vår politik, finns möjligheter att inför väljarna klargöra nödvändigheten av de föreslagna reformerna. Bostadsbyggandets storlek kan dock inte bestämmas oberoende av vad som sker inom andra områden. Det är därför nödvändigt att utrymme skapas också för erforderliga följdinvesteringar och att hela bostadsproduktionen synkroniseras med vad som sker på övriga investeringssektorer. Viktigare än rekordhögt byggande i varje konjunkturläge är vidare att det program som riksdagen beslutar sig för också kan förverkligas. Programmet måste dimensioneras i omfattning till de resurser som står till buds. Kvottilldelningen måste också ske med tanke på expansiva orters behov, liksom krediter måste säkras för det bostadsbyggande vi slutgiltigt bestämmer oss för här i riksdagen. Den som kommer från en på export i så hög grad arbetande stad som Eskilstuna har inte haft svårt att förstå nödvändigheten av att också ge industriens investeringar hög prioritet, särskilt i ett läge då vi noterar avtappning av vår valuta och måste inrikta våra ansträngningar på en än mer expansiv handel med omvärlden. LO-kongressen i höstas bejakade på det progressiva sätt som är utmärkande för svensk fackföreningsrörelse de pågående och planerade förnyelseoch rationaliseringsprocesserna inom industrien. Skall vi kunna hävda oss, måste tillräckligt med kapital stå till förfogande för denna omdaning inte bara inom exportindustrien utan även inom hemmamarknadsindustrien, som genom handelns frigörelse från skyddsåtgärder måste kämpa med utlandskonkurrens via importen. Det är emellertid inte bara tillgången till kapital som är en viktig faktor i rationaliseringsarbetet och stimulansen av produktiviteten. Minst lika viktigt är att vi får en ökad rörlighet på arbetskraften från vikande branscher och företag till näringar och industrier som förmår produktivt sysselsätta de anställda. Bejakandet av strukturförändringarna måste dock kombineras med garantier för den enskildes trygghet för sig och sin familj under omdaningsprocessen. Utan ett samhälle med starkt solidarisk prägel kan inte dessa krav tillgodoses. Jag kan här nämna att för ett förverkligande av den utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken som LO:s program förutsätter beräknas en ökning av utgifterna för dessa ändamål från för närvarande en miljard till en och en halv miljard kronor. I detta perspektiv kommer också in en även från demokratiska rättvisesynpunkter välmotiverad vuxenutbildningsreform, som utgör en nödvändig fortsättning på utbildningsreformerna för ungdomen. För säkrande av den inre tryggheten i vårt samhälle är det oundgängligt att resurser så snart ske kan ställs till förfogande för dessa program. Delvis mot denna bakgrund skulle jag också vilja säga några ord om de yttre trygghetsproblemen och det läge i vilket försvarsfrågan i dag befinner sig. I dessa sista dagar är det inte en enbart angenäm uppgift att vara försvarsutredare. Det är inte detta att ekonomiska realiteter talar för upprustningsstopp som oroar — den problematiken förstår säkert alla som vill förstå — utan det är detta att försvarsutredningens överläggningar blivit halvoffentliga som är olustigt. Omedelbart efter att en ungefärlig uppfattning om försvarskostnadernas anpassning för de närmaste åren anmälts av utredningens ordförande och de socialdemokratiska ledamöterna anslutit sig, rusade någon till vårt snabbaste massmedium med detaljerade uppgifter därom. Därmed har det läget uppstått att den som vill angripa anser sig ha tillräckligt underlag därtill, medan den som vill resonera mera nyanserat inte kan bortse från att utredningens arbete inte bör föregripas. Jag har aldrig stuckit under stol med mina sympatier för ett bra försvar. Dessa har väl inte alltför mycket påverkats av säkerhetspolitiska studier och spel, även om sådana är nyttiga och nödvändiga. De rymmer i regel alltför många osäkerhetsfaktorer för att bli helt övertygande. För närvarande bestyrker de väl närmast den gängse uppfattningen att stormakterna, trots att öppet krig pågår på annat håll i världen, försöker både att få kärnvapenutvecklingen under kontroll och att undvika försämring av läget i Europa. Tillräckligt många orosmoment kvarstår dock för att lägga fast slutsatsen om att vi måste grunda vår yttre trygghet på ett så respektingivande försvar som våra resurser kan tillåta. Detta är minst av allt originella synpunkter. De omfattas säkert av flertalet. Om inte så vore fallet, vore det omöjligt att efter vår långa fred ha det försvar som vi har i dag. Nu påverkas självfallet försvaret inte bara av faktorer i omvärlden utan också av förhållandena i vårt eget land. Det starka försvar vi har i dag är inte bara en produkt av utrikespolitiska bedömningar utan är också en frukt av stabila förhållanden här hemma. En sund ekonomisk tillväxt, social välfärdsutveckling och en regim som haft kurage att mot den agitation som egoismens apostlar fört samla resurser till gemensamma ting har positivt bidragit till ett bra försvar. I den mån försvaret politiskt misskrediterats har belastningen kommit från två håll, dels från sådana som i sin entusiasm för andra samhällssektorer gjort det lätt för sig med resonemang av typen »personligen tycker jag att vi kan ta en miljard från försvaret», dels från dem som på andra håll snart sagt varit beredda att älska försvaret till döds. Med de sistnämnda menar jag dem som i alla lägen är beredda att prioritera försvaret, som tycker att det går ihop att samtidigt angripa skatter och offentlig sektor och utan betänklighet och med indignation avvisa varje försök till resonemang om kostnadsökningsbegränsningen för försvaret. Detta ställande av försvaret helt vid sidan av andra frågor måste enligt mitt synsätt på sikt vara ytterst äventyrligt, även för försvaret. Ett annat synsätt, i vilket min positiva försvarsinställning har djupa rötter, är att se på försvaret som på andra frågor. Enligt detta kommer jag fram till att vi skall ha det försvar vi behöver och har råd med. Behovet har ett utrikespolitiskt samband, resurserna ett inrikespolitiskt. Har vi råd med ett perfekt samhälle i övrigt så har vi också råd med ett perfekt försvar även om detta i vissa lägen skulle innebära en överförsäkring. När vi nu inte har råd att hålla alla inre trygghetsfronter helt intakta, finner jag det helt naturligt att vi får resonera om huruvida vi inte också kan lösa de yttre trygghetsproblemen med något enklare medel än om resurstillflödet var ymnigare än det för närvarande är.

Herr talman! Så många kommentarer till valutgången har nu gjorts, att ytterligare ett försök till analys av valresultatet från min sida inte kan ha något större intresse, Jag skall därför begränsa mig till några få ord på den punkten och till konstaterandet att många faktorer spelat in vid den socialdemokratiska tillbakagången. Sammanfattningsvis kan jag dock säga att enligt min mening vänsterglidningen i den socialdemokratiska politiken dels gynnat de borgerliga partierna, som fått goda angreppspunkter i propagandan, dels gagnat det kommunistiska partiet, som kunnat peka på en rad tillmötesgåenden mot kommunisternas krav under de senaste åren. Jag tillät mig i den ekonomiska debatten i våras att framhålla vådorna av denna vänsterglidning och invecklades därvid i dispyt med en av kammarens ledamöter, som menade att mitt framhållande av vänsterglidningens vådor var — för att uttrycka det artigare än han gjorde — oklokt. Från högerpartiets synpunkt tycker jag inte det i dag. Lika tillfredsställd som jag är med högerpartiets och den borgerliga oppositionens framgång, lika mycket beklagar jag emellertid sociademokratiens avtappning åt vänster, till kommunisterna. För mig är det malört i bägaren. Men valutgången stärker mig i uppfattningen att den vänsterinriktade politiken är oklok. Den skadar landets normala utveckling och står inte i överensstämmelse med folkmajoritetens önskemål, Socialdemokraterna har blivit lidande på denna politik, och det i så fall med all rätt. Socialdemokraterna står nu vid en skiljeväg. Frågan är vilken lärdom de kommer att dra av valutgången. Kommer de att fortsätta sin vänsterglidning och eventuellt radikalisera den ytterligare? Eller kommer de, som jag hoppas, att moderera sin politik och gå den borgerliga oppositionen till mötes? och framstötar förefaller det som om radikaliseringens väg utövar stark lockelse på vissa kretsar i det socialdemokratiska partiets ledning. Jag tvivlar dock för min del på att det finns någon utpräglad anslutning till den tanken i partiets egen väljarkår. Inom det borgerliga lägret råder i dag i stort sett enighet om en måttfull politik av borgerligt märke, Jag tror att anledningen till den borgerliga valframgången i hög grad är att söka i det förhållandet att de borgerliga partierna träffat en stämning som råder i folket — en stämning av moderation och allmän hänsynsfullhet. Appellerna om borgfred har slagit väl ut, betydligt bättre än exempelvis talet om mittensamverkan. Enligt min mening är detta något mycket intressant. Borgfred appellerar till människorna självständigt. Det är något som inte endast gäller de borgerliga partiernas traditionella väljare. Det gäller, tror jag, i viss utsträckning — måhända måttligt ännu så länge även människor som tidigare röstat socialdemokratiskt. De har helt enkelt röstat för borgfred. Mittensamverkan däremot har på sina håll uppfattats som ett slag borgerlig vänstervridning. Det har inte varit någon särskilt bärkraftig politisk idé i något hänseende, lika litet som den socialdemokratiska vänsterglidningen. Att rösta för borgfred som politisk idé kan vid första påseendet förefalla oklart och diffust, men känslomässigt kan det ge uttryck åt en stämning som finns i folkdjupet. Min mening är att högerpartiet haft stor glädje av sitt koncilianta uppträdande i valrörelsen och sitt särskilda betonande av borgfredens värde, Människor har uppfattat borgfreden, som jag sade, som något som inte bara gällt de borgerliga partierna utan som också kunnat innefatta socialdemokraterna. Regeringsfrågan har självfallet kommit på tapeten i valrörelsen lika väl som därefter och i denna remissdebatt. Herr Erlander har bestämt sig för att regera vidare, tills vidare. Om det blir ända fram till valet 1968 återstår att se. Jag kan för min del inte anse annat än att socialdemokraterna är i sin fulla rätt att handla som de gör enligt rådande doktriner. En annan sak än regeringsfrågan är deras politik, varom väljarna givit ett klart besked. Men rätten att regera är otvivelaktigt ännu socialdemokraternas på grundval av andra kammarens, låt vara opinionsmässigt eftersläpande, sammansättning. Det mandat som erhölls år 1964 har ju inte upphävts genom kommunalvalet, enligt spelets hittills gällande regler. I den allmänna diskussionen har alternativa regeringar diskuterats mycket i händelse av att socialdemokraterna skulle ge upp redan före 1968 års val eller förlora detta val. Tanken att de båda mittenpartierna skulle bilda regering har sina förespråkare. För min del tror jag att en sådan idé är dödfödd. Alldeles bortsett från att vågmästartanken inte är sympatisk skulle det bli en mycket svag regering utan förmåga att leda landet in på bättre spår. Att man på sina håll inser detta framgår av de nästan patetiska vädjanden till högerpartiet som låter sig avhöras. Å andra sidan tycker jag att socialdemokraterna borde förstå att de försök att splittra och utså tvedräkt mellan mittenpartierna och högern, som socialdemokraterna faktiskt gör, i våra ögon framstår såsom billiga. En trepartisamverkan är i händelse av ett fullständigt regeringsskifte den enda möjligheten att ge landet en handlingskraftig regering. Detta har sagts från högerns håll så många gånger att mitt konstaterande därav inte är något nytt.

Jag vill inte kalla en fyrpartisamverkan samlingsregering, därför att jag föreställer mig den mera efter våra kommunala styrelsers mönster än den nationella samlingens av krigsförhållanden och liknande förhållanden påtvingade beteende. En samlingsregering förlamar tyvärr det fria partilivet och utmynnar alltför lätt och snabbt i en beklaglig frontställning mot folket. Det tycker jag däremot inte att man kan säga att samverkan i regeringsställning i våra landstings förvaltningsutskott och primärkommuners råd kan beskyllas för. Jag skall, herr talman, inte spekulera mer över denna tanke i dag. Den kan behöva få tid på sig att mogna, och ligger det något väsentligt och värdefullt i den så kommer väl tiden att ge sitt utslag för den — eljest inte. Jag skall i stället gå över till en annan sak, nämligen till den högaktuella skolkonflikten. Särskilt en sida därav vill jag beröra, elevrådens roll. Jag kan nämligen på allra närmaste håll — även hemma vid det egna matbordet — följa de olika faserna i elevrådets verksamhet vid ett stort läroverk, Hersby skola i Lidingö. Det är en både intressant och roande studie i mänskligt handlande men med en allvarlig underton som stämmer till eftertanke. Flevråden utför vid alla våra svenska skolor i dessa dagar ett beundransvärt arbete. Det är ett mästerstycke i improvisation som man nu får skåda. Detta leder tankarna tillbaka till den upplevda improvisationen vid våra regementen hösten 1939 och våren 1940 när otillräckligt utbildade och till antalet alltför få underbefäl, underofficerare och officerare hade att genomföra mobiliseringen av våra i decennier försummade försvarskrafter. Liknelsen med elevråden haltar inte av att det här gäller att tygla bångsty riga, oroliga och lättledda barn. Elevråden själva utgörs ju också bara av barn. Skolöverstyrelsen har utfärdat i och för sig tvivelaktiga och till sin laglighet bestridda direktiv, att eleverna dagligen skall infinna sig i sina skolor, Det har i detta sammanhang inte ens saknats hot om mot våra barn riktade repressalier, som jag inte för en sekund kan föreställa mig att denna riksdag skulle vara hårdhjärtad nog att vilja understödja. Men det må förhålla sig som det vill med laglighet eller inte av kravet på elevernas närvaro i skolorna under konflikten. De lokala skolstyrelserna är självfallet skyldiga att följa skolöverstyrelsens direktiv. Men jag frågar: Med vilken rätt dirigerar skolöverstyrelsen och skolstyrelser elevråden att som exekutiver övervaka elevernas närvaro och uppförande i skolorna? Ingen som helst vare sig laglig eller moralisk rätt föreligger! Elevråden är inte statsanställda, om det är någon som trott det i skolöverstyrelsen. Det kunde vara ett för ungdomar spännande och roligt experiment att träda in i sina lärares ställe som övervakare av ordning och flit hos sina kamrater, om det vore fråga om ett kortvarigt experiment på några dagar eller någon vecka. Men det roliga äventyret har nu övergått till djupaste allvar och är måhända på väg att ta en farlig vändning. Jag har sett hur min egen son, som går i gymnasiets första ring, i egenskap av elevrådsordförande hurtigt tagit sig an uppgiften att tillsammans med sina kamrater i elevrådet organisera övervakning och sysselsättning i sin skola. Jag har också sett hur han dödstrött stupat i säng mitt i natten för att efter några timmars sömn åter nästa morgon vara på plats i skolan. Jag har sett honom gradvis gripas av misströstan inför en allt omöjligare uppgift och hört honom resignerat utbrista: »Nu går det snart inte längre.» Det är sällsynt omdömeslöst av de styrande att ålägga ett halvt dussin pojkar och flickor att för längre tid övervaka och söka hålla i gång en skola med ett tusental elever, som normalt skulle ha åtminstone ett 50-tal lärare. Detsamma gäller i varierande skala hundratals andra skolor i vårt land. Det är också djupt komprometterande för regeringen när den, såsom den i går gjorde, erkänner att den med berått mod framkallat lockouten för att »ställa till rätta» en löneförhandling, som enligt regeringens mening gått på sned. Har regeringen inte ägnat någon tanke åt barnen? Det sägs ju så ofta att tredje man blir lidande i en konflikt, och det är något som man får acceptera. Är detta bara en fras med det overkligas hela inslag? Är man omedveten om att tredje man i det här fallet är våra barn? Regeringen har onekligen lyckats att med sina framträdanden i TV och via andra kommunikationsmedel förmedla en kallsinnighet av betydande mått till barnens föräldrar. Det är jag inte ensam om att ha funnit. Man begriper den kallsinnigheten bättre nu när regeringen utan omsvep klarlagt sin roll i dramat. Låt mig, herr talman, helt allmänt säga att regeringen är inne på felaktiga banor, när den uppträder som konfliktskapare i stället för att söka medla och jämna ut motsättningarna. Jag beklagar regeringens frontställning på alla områden. Mer vill jag inte säga, men det räcker mer än väl. När regeringen nu har framkallat lockouten och bidragit till konfliktens uppkomst står det helt klart att det är på regeingen det ankommer om konflikten skall kunna hävas inom rimlig tid. Ansvaret är faktiskt stort. Här skulle jag ha velat sluta mitt anförande med att uttala min hyllning till Sveriges alla elevråd för deras fina insatser, oavsett om det är ett missbruk eller inte av deras goda vilja. De ger i dessa dagar ett nytt bevis på de fina egenskaper som svensk ungdom alltid förmått visa upp när den kallats därtill. Jag skulle velat sluta med detta, men nyss kom finansministern in i kammaren, och jag har på sätt och vis känt detta som en uppfordran att också beröra det ekonomiska läget. Tyvärr måste jag säga att jag är helt oförberedd på detta. Konjunkturrapporten kom inte oppositionen till handa i sådan tid att det var möjligt för oss att tränga in i den. Jag har för min del bara läst om dess innehåll i dagens tidning. Jag har alltså inte i dag någon avvägd och mogen bedömning om det ekonomiska säget att göra. Men ett par konstateranden kan ju ändå göras med ledning av vad som stått i tidningarna. Bytesbalansen som finansministern ägnade stor uppmärksamhet — med all rätt — i går, förutses ju även för nästa år, alltså år 1967, sluta på ett lika stort underskott, av cirka 1,5 miljard kronor. Priserna förutses komma att stiga med 3,5 procent, om jag minns procentsatsen rätt. Industriförbundet har i sin sedvanliga höstskrivelse till regeringen framhållit att tillväxten visar stagnationstecken. Penningpolitiken har tagits upp av Industriförbundet, och den är föremål för mycken diskussion man och man emellan i intresserade kretsar. Från olika håll har i denna kammare kommit fram uttalanden om att kapital och kredit skall ställas till förfogande — om av regeringen eller av vem annars har jag inte kunnat få klarhet i. Vem skaffar det kapital som vi säger att vi nu måste ha och som vi behöver för utbyggnaden av vår industri, om vi inte gör något för att uppmuntra dem som hittills stått för kapitalanskaffningen? Och när man talar om krediter och kreditanskaffning är det ju ingenting annat än det sedvanliga billiga men enkla sättet att begagna kreditmekanismen och sedelpressarna man är inne på med sina ord. Det går emellertid inte hur långt som helst och i vilken utsträckning som helst. Jag vill för min del bara säga att läget är bekymmersamt. Jag delar för visso finansministerns uppfattning på denna punkt. Det är klart att det åvilar alla som är intresserade av dessa spörsmål att söka finna utvägar där sådana möjligheter kan stå att finna. Så mycket tror jag mig emellertid kunna anse som säkert, att utan gemensamma ansträngningar från alla delar av vårt svenska folk är utsikterna mycket små för oss att kunna klara de bekymmer som vi alla går och bär på och tyngs av. Vi kommer aldrig att lyckas lösa dessa problem med mindre än att vi verkligen kan samsas och enas om detta vårt gemensamma mål.

Herr talman! Efter en sommar som kanske mer än de flesta bjudit på möjligheter till rekreation och avkoppling är det tydligt att flera av talarna i höstens remissdebatt simmat omkring i efterdyningar av höstens val vars vågrörelser nu tolkas efter vars och ens önskan och partitillhörighet. Jag har ett alldeles särskilt intresse för simsporten och har därför med specielit intresse följt utvecklingen inom den politiska simkonsten. Jag måste säga att det inte har saknats åskådningsexempel. Nu tänker jag inte så mycket på årets stora händelse, den där simturen borta i öster, utan mera på den simkonst som hör ihop med årets valrörelse, där partierna ovanligt flitigt begagnat sporten som blickfång för sin propaganda och sin annonsering. Situationer av detta slag blir lätt komiska.

Hade någon dykt upp vid sidan av mig i en simbassäng och talat om vuxenutbildningsbidrag, hade jag förmodligen trott att det var näcken som kommit upp till ytan och snabbt försökt få ner honom igen. Men det finns antagligen ett allvar bakom detta vallöfte. Den grupp det rör sig om, de korrespondensstuderande, vilken man ville skapa ett uttryck av medkänsla för — solidaritet, om det passar bättre — omfattar för närvarande 372 personer, vilka alla under 1965/ 66 fått sina brevskolestipendier och vilka under preparandkursen har ordinarie studiestöd dessutom. Herr Edström och jag hade en liten skärmytsling om detta under vårriksdagen. Frågan är nu om ett förverkligande av folkpartiets vallöfte skulle ge de 372 någon ekonomisk förbättring alls, men i annonsen framstod detta som en stor och angelägen reform. Med de krav på återhållsamhet som :mellanpartierna ställt på sig beträffande reformtakten kan jag förstå att en reform som högst omfattar 500 personer anses lagom stor. Det var synd att man inte talade om detta i annonsen. Om detta nu är en angelägen form att driva propaganda och politisk upplysning i får var och en svara för själv. Jag har på detta sätt velat nalkas det ämne som jag hade tänkt säga något om. Får jag då inför den pågående konflikten inom utbildningsväsendet berätta om min gamle vän simhopparen. Han hade specialicerat sig på ett trampolinhopp som han själv komponerat. Han kallade det »upp och nedvända världen med volt». Jag föreställer mig att många av de vakna ungdomar vilka nu upplever konflikten inom utbildningsområdet som en realitet i grundskolor, gymnasier och universitet känner sig som mitt uppe i ett sådant hopp. Vi upplever nu å andra sidan hur många ungdomar, som säkerligen i sina hem under våren 1966 erfor osäkerheten och oron inför den hotande arbetskonflikten, plötsligt och oväntat får tjänstgöra som handledare för sina kam rater därför att deras lärares organisationer inte kunnat nå uppgörelse om erbjudna lönevillkor. Detta är en illustration så god som någon av skillnaderna i lönenivåer och levnadsvillkor för olika grupper i vårt land. Jag har under de senaste veckorna kanske bättre än de flesta i denna kammare kunnat uppleva elevernas reaktion inför risken av att konflikten skulle föra med sig även ekonomiska svårigheter. Det kan därför kanske vara av intresse att, trots att remissdebatten närmar sig sitt slut och andra ärenden väntar, säga något om hur centrala studiehjälpsnämnden upplever konflikten inom utbildningsområdet. Det har varit en naturlig målsättning för centrala studiehjälpsnämnden att försöka begränsa verkningarna av konflikten för tredje man avseende de ekonomiska förutsättningarna för studierna. Vi har i det fallet funnit förståelse hos parterna, Vid de kontakter som tagits för att utverka dispens från strejken och lockouten har dylik erhållits utom på en punkt, I dag kan alla studerande inom den gymnasiala skolformen liksom de som bedriver studier vid universitet oberoende av konflikten få ut studiehjälp eller studiemedel i normal omfattning. Undantaget som jag nämnde gäller 12000 gymnasialt studerande vid vissa privata gymnasier och vissa yrkesutbildningsanstalter där rektorerna författningsenligt har att besluta om studiehjälp eller yttra sig över ansökningar om studielån, På dessa läroanstalter strejkar rektorerna, och någon dispens har inte gått att få. Enda vägen ut ur problemet är vägen över en lagändring, och jag förmodar att den inte skall behöva bli aktuell med mindre än att konflikten blir långvarig. Det är ju i första hand fråga om en försening av utbetalningen av studiehjälpen till dessa elever. De åtgärder som man har måst vidta har bl.a. medfört att studieintyget, utfärdat av läraren, vid ansökan av studiemedel nu tillfälligt kan ersättas av en på heder och samvete given studieförsäkran, Det kan ju hända att erfarenheterna av denna verksamhet blir sådana, att det visar sig att man har funnit en väg runt det diskuterade studieintyget. Principen har varit och kommer också under fortsättningen av denna termin att vara att alla som bedriver studier i den omfattning som det är möjligt och med utnyttjande av de utbildningsresurser som står till buds skall erhålla det studiesociala stöd som normalt utgår. Med detta har man klarat den närmaste tiden; och diskussionen om studiehjälpen skall dras in eller inte kan enligt min mening begränsas till att gälla de elever som redan nu företar ett regelrätt studieavbrott. De skulle nämligen även normalt bli skyldiga att återbetala erhållen studiehjälp. Hur studierna skall bedrivas och organiseras ankommer det inte på mig att säga någonting om. Herr Åkerlund har beskrivit på vilket sätt anvisningar utfärdas. Så länge man inte funnit anledning att slå fast annat än att dessa anvisningar skall följas menar jag att det är vad som bör ske. Alldeles ovsett hur lång konflikten blir står det klart redan nu att den kommer att medföra vissa verkningar på längre sikt för de studerande. För de gymnasiala studierna spelar studiestödet därvidlag inte någon roll, i varje fall inte ur elevens synpunkt. Däremot erfar vi dagligen att studenterna frågar sig om deras eventuellt uteblivna studieresultat nu får till följd att studiemedel i fortsättningen inte kommer att beviljas. Uppnådda studiemeriter läggs som bekant till grund för beslut om framtida studiemedel. Har den studerande inte möjlighet att tentera eller har de minskade utbildningsresurserna åstadkommit en försening av beräknade studieresultat, kan risk uppstå att studiemedel inte kommer att beviljas, om man inte tar hänsyn till konfliktens inverkan. Centrala — studiemedelsnämnden har uttalat att verkan av dessa förseningar skall prövas i för de studerande positiv anda, och redan i dag kommer den första överläggningen om riktlinjerna för en eventuell sådan prövning att äga rum. Jag tror mig kunna säga att de studerande på den punkten inte skall behöva hysa någon oro för att onödigtvis bli klämda i den pågående konflikten. Sedan är det en annan sak att skilja ut dem som försenats i sina studier och dem som även om konflikten inte hade kommit skulle ha stått utan studiemeriter vid höstterminens slut, men det är en fråga som kanske inte riktigt hör hit. Slutligen har ytterligare ett spörsmål skymtat i debatten och även föranlett en enkel fråga i andra kammaren, nämligen om det inte vore riktigt att studerande som uppbär studiemedel erhöll en större del av dem som bidrag under konflikten och sålunda fick en minskad återbetalningsplikt. Sveriges förenade studentkårer har i dagarna gjort en framställning härom, och på den punkten har det i pressen skymtat en rad misstolkningar av centrala studiehjälpsnämndens inställning. För att inga missförstånd skall behöva uppstå vill jag säga att det för närvarande inte finns anledning att ta ställning till den frågan. Ett sådant ställningstagande blir aktuellt först om konflikten blir långvarig, och då är det inte fråga om en tidrymd av två—fyra veckor som en tidning utan att jag haft kontakt med den påstått att jag har sagt. Herr talman! Jag vill allra sist återvända ett ögonblick till de gymnasiala studierna och gärna även till grundskolans högstadium. Så småningom vaskas väl de riktiga och absoluta erfarenheterna av konflikten fram, men redan nu finns det vissa erfarenheter. Trots att många letar fel hos elever, elevråd och föräldraföreningar finns det anledning att med stor tillfredsställelse konstatera att just på dessa områden de positiva sidorna tränger fram, Allt det vackra som herr Åkerlund sade om elevrådens arbete kan jag instämma i. Jag kan lägga till att föräldraföreningarna gör betydande insatser i samma anda. Samspelet mellan elever, elevråd, föräldraföreningar och skolstyrelser kan naturligt nog inte vara färdigt i dag. Hittills har kanske arbetsuppgifterna inte tett sig så klara och så lockande, men nu har det liksom blivit naturligt att detta samspel skall äga rum. Får vi då hoppas att denna konflikt kan leda till att samverkan mellan hem och skola, på vilken vi har byggt en stor del av grunden för vårt nuvarande utbildningsväsende, skall få en fastare förankring i framtiden? Jag hoppas att detta skall kunna bli ett naturligt och positivt inslag i skollivets vardag, även om denna blir litet mindre spännande och oviss än den är just i dag. Denna aktivitet behöver då inte bara få erkännanden utan också verksamt stöd från samhällets sida.

Herr talman! = Socialdemokratiens målsättning på bostadspolitikens område är att främja tillkomsten av goda bostäder i tillräckligt antal till skäliga kostnader. I ett expanderande samhälle som vårt med en våldsam inflyttning till tätorterna och med stegrade anspråk på rymligare och bättre bostäder kan en sådan målsättning endast förverkligas, om bostadsproduktionen hålles på en hög nivå. I det bostadsprogram som socialdemokratien antagit i år uppställes som mål att bygga en miljon nya lägenheter under en tioårsperiod. Det kan gott antagas att det står en stark opinion bakom en sådan målsättning. Man måste därför reagera inför den negativism som på många håll kommit till uttryck på oppositionssidan. Jag kan kanske i detta sammanhang erinra om den skrivelse som Sveriges industriförbund lämnade till statsministern för några dagar sedan. I ett högt bostadsbyggande ser Industriförbundet inte något gott. Man framhåller att det varit en av de starkaste krafterna bakom de kostnadsstegringar som den svenska ekonomien utsatts för. Vidare sägs att det är angeläget att bostadsbyggandets totala omfattning under det närmaste året inte tillåtes stiga. Man återkommer sedan i skrivelsen till de gamla yrkandena om avveckling av hyreskontroll och av generella subventioner och menar att ett kreditgarantisystem bör ersätta den statliga bostadslånegivningen. Men i ett avseende gör man avsteg från sitt krav på återhållsamhet. Om industrien behöver ökad arbetskraft får bostäder byggas åt den arbetskraften. Därmed har man väl deklarerat sitt synsätt på bostadsfrågan. Bostadsbyggandet ses som ett komplement till industriens arbetskraftsbehov. Detta är enligt min uppfattning ett enögt betraktelsesätt. Människorna är ju inte till för industriens skull, utan tvärtom. Det är väl därför angeläget att det klargöres att det finns ett annat sätt att se på bostadsfrågan. Enligt min uppfattning måste vi se bostadsförsörjningen som en samhällets angelägenhet på samma sätt som sjukvård, utbildning, kommunikationsväsendet o.s.v. Dessa frågor hör hemma inom samhällssektorn, där privata intressen måste finna sig i att vika vid kollision med ett allmänt intresse. Mot detta står den samhällssyn som kommer till uttryck i uppfattningen att samhället i själva verket inte bör engagera sig alltför hårt i bostadsförsörjningen. Man betraktar fortfarande bostadsproduktion som en varuproduktion. Bostäder skall utbjudas på en marknad, där priset får sättas efter tillgång och efterfrågan. Den sociala bostadspolitiken står i vägen för en sådan marknadsmässig syn, och man kräver därför: >Bort med hyresreglering, subventioner och statliga bostadslån!» Det bedrövliga är att sådana tankegångar fortfarande är så attraktiva på många håll i landet. Tydligen inser man inte eller vill inte erkänna att en s.k. fri bostadsmarknad skulle innebära kraftiga hyreshöjningar och en snedvridning av produktionsinriktningen. Detta skulle i första hand drabba barnfamiljer och pensionärer, som har begränsade möjligheter att anslå en större del än nu av sin inkomst till hyra. De unga familjerna i förorterna skulle sannerligen inte få någon chans att flytta närmare centrum om förespråkarna för hyresregleringens avskaffande fick sin vilja igenom. I det socialdemokratiska bostadsprogrammet föreslås åtgärder för att avhjälpa de kvardröjande bristerna i fråga om trångboddhet och hälsovådliga bostäder. Hyrorna bör inte få stiga mer än vad som krävs på grund av fastighetskostnadernas ökning. Det bör i detta sammanhang markeras att hyreslagstiftningssakkunniga i sitt betänkande med förslag till ny hyreslag ingalunda föreslagit en fri marknad. De förordar i stället olika hyresspärrar och understryker att >»>hyresstegring som framkallats av knapphetsbetingad efterfrågan icke bör tillåtas att styra hyresspärren>. Det finns naturligtvis hinder för genomförandet av den angivna målsättningen i fråga om bostadsbyggandet. När det gäller bostadsproduktionens omfattning anmäler sig industriens krav på ökat investeringsutrymme. Herr Knut Johansson har berört den frågan och som sin mening uttalat att det inte borde behöva vara någon intressemotsättning mellan kravet på en hög bostadsproduktion och industriens krav på ökat investeringsutrymme. Det är möjligt att man kan se det så, men jag föreställer mig att det förekommer kraftiga påtryckningar från industrien för att erhålla ökade investeringar. Enligt min mening borde man visa viss återhållsamhet mot dessa krav. Visst är det betydelsefullt att våra exportindustrier kan modernisera och rationalisera, men det är ju lika viktigt att vi skapar goda bostadsförhållanden inom landet. Inte kan det väl vara någon vinst med att vi försämrar vår egen levnadsstandard för att till varje pris kunna hålla exporten i gång på alla områden. Industriförbundet sätter i sin nyss nämnda skrivelse upp ett pekfinger mot den offentliga förvaltningen och manar till sparsamhet och effektivisering. Med vilken rätt man här uppträder kan lämnas därhän. Med lika stor rätt kan man låta den pekpinnen riktas mot industrien själv. Här torde också finnas mycket att göra. Det existerar även inom den privata industrien slöseri och felinvesteringar som kan bli dyrbara för oss alla. Därför bör vi väl inte utan vidare godta de önskemål som kommer därifrån. Vi måste alltså fortsätta med en hög bostadsproduktion, men det är också betydelsefullt att inriktningen av bostadsproduktionen sker mot det område där behovet är störst, d. v. s. storstadsregionerna. Jag skall emellertid inte gå vidare in på den frågan. Det finns andra problem som är betydelsefulla när det gäller att få bättre bostadsförhållanden. Jag syftar på fördelningen av lediga bostäder, vilken måste ägnas stor uppmärksamhet. Det krävs på sina håll att obligatorisk bostadsförmedling skall införas. Vad som avses med det är kanske något dunkelt, och jag tror inte man skall fästa för stort avseende vid själva terminologien. Det avgörande är hur man skall kunna öka bostadsförmedlingarnas tillgång till förmedlingsobjekt. Jag skall inte föregripa bostadsförmedlingsutredningen som kommer med ett betänkande vid årsskiftet, men några allmänna synpunkter kan ändå få anföras. Jag vill börja med frågan om omflyttningen inom bostadsbeståndet. Jag vill då först avliva en populär vanföreställning. Det sägs av motståndarna till den nuvarande bostadspolitiken att hyresregleringen åstadkommit stelhet på bostadsmarknaden. Den betecknas som fastlåst. Folk som kommit över en lägenhet sägs sitta kvar till döddagar. Sanningen är att vi har en hög omflyttning inom bostadsbeståndet. Statistiska centralbyrån har i juli månad i år publicerat en undersökning om bostadskostnaderna och där också behandlat frågan om anskaffningssätt av bostäder. Undersökningen avser situationen hösten 1965. Det visar sig där att endast cirka 23 procent av de nyinflyttade i såväl nya som gamla hus har fått lägenhet genom bostadsförmedlingarna, och resultatet summeras på följande sätt: >De redovisade siffrorna visar på en mycket stor rörlighet på bostadsmarknaden. Mer än hälften av undersökningens totala bestånd av hushåll har flyttat under tidsperioden 1961 —L1965.> Hyreslagstiftningssakkunniga har i sitt förslag till ny hyreslag kommit till liknande resultat. I Stockholms stad uppgår enligt av de sakkunniga gjorda beräkningar antalet nya hyresavtal årligen till omkring 10 procent av hela hyresbeståndet eller omkring 25 000. För Linköping har i en annan undersökning beräknats att under vart och ett av åren 1962 och 1963 omkring 12 procent av hela hyresbeståndet förnyades. Detta förhållande att hyresregleringen inte har hindrat en omfattande rörlighet innebär dock inte att förhållandena är tillfredsställande. De privata fastighetsägarna sätter ofta käppar i hjulen genom att vägra befogade lägenhetsbyten. — Bytesmöjligheten — är emellertid av stor betydelse för ett lämpligt utnyttjande av bostadsbeståndet. Önskemålen att byta lägenhet beror i allmänhet på befogade behov att anpassa bostaden efter ändrade förhållanden t.ex. i avseende på ekonomi, familjemedlemmarnas antal eller arbetsplatsens läge. även i samband med flyttning till annan ort för att tillträda ny anställning har bytesverksamhet stor betydelse. Sveriges fastighetsägareförbund har lovat att rekommendera sina medlemmar att gå med på befogade byten. Med all respekt för Fastig hetsägareförbundets goda vilja, som inte behöver ifrågasättas, kan man betvivla att det blir någon större effekt härav. Jag vill därför uttrycka den förhoppningen att propositionen till vårriksdagen om ny hyreslag kommer att innehålla regler om en laglig bytesrätt för hyresgästerna. Bland annat har under remissbehandlingen LO och TCO tillstyrkt detta förslag. En sådan bytesrätt har också stor betydelse för bostadsförmedlingarna. Den största delen av de bostadsköande har redan bostad men önskar en rymligare bostad, bättre läge etc. När bostadsförmedlingarna tillmötesgår sådana önskemål behöver förmedlingarna utnyttja de avflyttandes lägenheter för att tillgodose någon annan i bostadskön. Detta omöjliggöres ofta genom de privata fastighetsägarnas vägran. En annan fråga som är särskilt allvarlig gäller svårigheterna att få till stånd gemensam bostadsförmedling i storstadsområdena. Förortskommuner na har visat föga villighet att medverka till undanröjande av de orättvisor som består i att bostadsförmedlingarnas tillgång till lägenheter i vissa kommuner i storstadsområden kan vara ganska god, medan den på andra håll är mycket dålig. Väntetiderna i vissa förortskommuner kan vara hälften eller en tredjedel jämfört med i de centrala delarna. Bostadsförmedlingsutredningen framlade förra året förslag till lagstiftning om gemensam bostadsförmedling i bostadsområdena, och det är angeläget att den snarast möjligt genomföres. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att den statliga bostadspolitiken inklusive hyresregleringen har betytt oerhört mycket för att ge befolkningen bättre och rymligare lägenheter till överkomliga priser. Bostadsförhållandena är långt bättre än vad som görs gällande i oppositionspartiernas propaganda. Bostadsköerna är mycket dåliga mätare på bostadsbristen. De brister som alltjämt föreligger hänför sig i icke obetydlig utsträckning till förhållanden på den privata fastighetsmarknaden som kan undanröjas om så erfordras genom lagstiftning. Var fruktar man t.ex. att hyrorna skall gå i höjden om hyresregleringen upphör? Inte i de 400 000 lägenheterna i allmännyttiga bostadsföretag. Där har hyresregleringen varit avskaffad i snart tio år. Inte i bostadsrättslägenheterna. Det är i de privata fastighetsägarnas hus som riskerna finns för att hyrorna skall stiga över en skälig nivå. Vem sätter käppar i hjulen för en bytesrätt och försvårar rörligheten på bostadsmarknaden? Inte de allmännyttiga bostadsföretagen, där bytesrätt medges. Det är återigen de privata fastighetsägarna som utgör hindret. Kan man, herr talman, på den borgerliga sidan räkna med accepterande av de åtgärder som är nödvändiga för att undanröja sådana orättvisor?

Herr talman! Arbetsmarknadsstyrelsen hade i förra veckan sammanträde och diskuterade därvid ingående problematiken med den invandrande utländska arbetskraften. Samtidigt meddelades också att regeringen anvisat arbetsmarknadsstyrelsen ytterligare 2 miljoner kronor för att ta hand om denna utländska arbetskraft. Jag vill inte närmare gå in på alla de svåra frågor som behöver lösas när det gäller de utlänningar som söker sig till vårt land för att här finna sin utkomst. Jag vill endast peka på vissa förhållanden som jag tror behöver uppmärksammas — förhållanden som hör ihop med AMS:s försök att på olika vägar hjälpa invandrarna med deras sociala anpassning. Jag syftar på utlänningarnas religiösa anpassningsfrågor som jag tror att vi måste ägna större uppmärksamhet. Vi här i Sverige glömmer lätt att religionen och möjligheten till en regelbunden religionsutövning spelar en mycket stor roll för betydande grupper av invandrare — inte minst gäller det människor med grekisk-ortodox trosuppfattning men också många romerskkatolska och protestantiska invandrare samt sådana med icke kristen tro. Kan vi skapa möjligheter till religionsutövning och andlig vård för våra invandrare med annan trosuppfattning är det helt i linje med vår religionsfrihet. Dessutom tror jag att deras anpassning i stort blir mycket lättare. Det synes mig lämpligt att AMS här tillsammans med kyrkliga och frikyrkliga myndigheter söker finna vägar till lösning i praktiska frågor. En sak, som i detta sammanhang är värd att närmare beakta, utgör det problem som folkbokföringsförordningen ger upphov till just när det gäller utlänningar. Med nu gällande bestämmelser kan inte uppgift genom kyrkoböckerna lämnas om vilka som är t.ex. grekisk-ortodoxa, romersk-katolska eller — varför inte — muhammedanska trosbekännare. Den möjligheten försvann i och med religionsfrihetslagen år 1951. Denna lag har faktiskt på det sättet blivit ett hinder när det gäller att få fram uppgifter på olika främmande trosbekännare, vilket ju är nödvändigt om man skall kunna skapa möjligheter för deras religionsutövning. En översyn av folkbokföringsförordningen på denna punkt torde vara befogad. Herr talman! Som vi alla vet är kristendomsämnets ställning i vår nya skola under ständig debatt. Jag skulle i dag vilja framhålla några synpunkter och önskemål av mera praktisk pedagogisk natur. Till den nya skolans pedagogiska regler hör ju bl.a. att ordna lärostoffet i för eleverna meningsfulla enheter. I » Läroplan för grundskolan» heter det: »Vid en utpräglad ämnesundervisning är lärostoffet ordnat i ämnen som vart för sig karakteriseras av sin egen SyS tematik och av ett inre sammanhang, som ofta får bli bestämmande för lärogången. En konsekvent tillämpad ämnesundervisning leder till att ett flertal ämnen måste studeras vid sidan av varandra. Därvid uppkommer lätt en ogynnsam splittring i skolarbetet.» För att motverka denna splittring hänvisar läroplanen bl.a. till att studiet av olika ämnen kan koncentreras genom utbyte av undervisningstid ämnen emellan, s.k. periodläsning. För att underlätta periodläsning och undervisning i s.k. samlade intresseområden sammanfördes på mellanstadiet ämnena samhällskunskap, historia, geografi och naturkunskap i en orienteringsämnesgrupp med ett gemensamt timtal. Kristendomskunskap hör inte till denna orienteringsämnesgrupp. Detta försvårar i hög grad både periodläsning i ämnet och ämnets möjligheter att bidra med stoff i samlad undervisning. Många samlade intresseområden, låt oss t.ex. ta behandlingen av ett land vilket som helst, får på det viset inte sin allsidiga belysning, då ju den religiösa sektorn utelämnas. Enligt vad som upplysts mig överväger den pågående läroplansrevisionen bl.a. att för mellanstadiets lärare ytterligare underlätta planeringen av sådana undervisningsformer jag nyss nämnt. Högstadiet har hittills varit hårt ämnesbundet, men enligt vad jag förstår så arbetar man även här på att ge större möjligheter till undervisning med s.k. samlade intresseområden, där de olika orienteringsämnena får bidra med det stoff som behövs för att ge en riktig och fyllig bild av det intresseområde det gäller. Även om en del av stoftet i kristendomsämnet är sådant att det bäst ges i ämnesbunden form — jag tänker då främst på bibelkunskapen — så är dock mycket av stoffet av den arten att det med fördel kan ges i samlade in tresseområden. Jag menar därför att det är angeläget att vid planläggningen av orienteringsämnen i den pågående läroplansrevisionen kristendomsämnet ges samma pedagogiska möjligheter som de övriga orienteringsämnena. Herr talman! Det har under remissdebatten talats mycket om höstens kommunalval och uttolkarna har gett många intressanta och icke helt samstämmiga tolkningar. Jag skall givetvis inte ge mig in på en stort upplagd analys i likhet med vad vi fått höra från olika håll under dessa dagar. Låt mig bara i all enkelhet få anföra ett par synpunkter. Det är ofrånkomligt att den borgerliga oppositionen haft en stor framgång. Många kommuner och landsting har fått uppleva regimskifte. Borgfred och känslan av att ett enat borgerligt uppträdande är möjligt torde vara en betydande faktor när det gäller väljarkårens så starkt ökade förtroende för den borgerliga oppositionen. De samlingsrörelser som de senaste åren intensivt arbetat för borgerlig samling kan med glädje se på årets val och oförtrutet arbeta vidare på samma väg. Väljarna väntar nu utan tvivel på ökad enighet och samverkan mellan de tre borgerliga partierna, och de väntar sig att få se denna enighet och denna samverkan manifesterad även i riksdagen. Jag tror att många väljare skulle uppleva det som ett svek, om vi inom borgerligheten inte i arbetet inom utskott och kammare sökte överbrygga motsättningarna och gå gemensamma vägar. Då jag på nära håll upplevt valet i fyrstadskretsen, vill jag även påpeka att den borgerliga samlingsrörelsen där gjorde ett mycket gott val. Detta påpekar jag därför att det efter valet tydligen varit angeläget för somliga att av olika anledningar nedvärdera den borgerliga framgången just i fyrstadskretsen. 101442 röster fick samlingsrörelsen i fyrstadskretsen, vilket är mer än 50 procent fler än man fick år 1964. Socialdemokraterna tog 120078 röster, vilket är 6 000 röster färre än vid 1962 års val. Denna minskning motsvaras visserligen av en ungefär lika stor ökning för kommunisterna, men större delen av de nya väljarna inom denna expansiva valkrets har tydligen gått till borgerligheten. Det kan kanske också vara värt att veta att i jämförelse med 1964 års val blev valresultatet i Malmö bättre än i Göteborg. Från 1964 till 1966 har socialdemokraterna i Malmö gått tillbaka 5,8 procent och med 5,4 procent i Göteborg. Denna siffra har kanske inte så stor reell betydelse men visar att man skall vara en aning försiktig i att utdöma Malmövalet till förmån för Göteborgsvalet.

Herr talman! Min broder från fyrstadskretsen talade just nu så vackert om valet där att jag vill begagna tillfället att kraftigt instämma i hans analys. Så till herr Lennart Geijer! Drygt 20 års socialdemokratisk bostadspolitik har lett till dagens situation, och den har kraftigt påverkat årets valutslag i känd riktning. Det är ett faktum som jag tycker borde ha gjort herr Geijer litet mindre säker, men han hör tydligen till dem som i detta avseende intet har lärt. Ett återförande av hela bostadsoch hyressektorn till fri marknadshushållning anges nu som den enda tänkbara lösningen och räddningen ur dagens av socialdemokraterna framreglerade situation, icke bara av borgerliga politiker utan av all ekonomisk expertis och av större delen av branschens eget folk. Att sedan det rent sociala bostadsstödet samtidigt bör förstärkas och förbättras är en given sak, men om det socialdemokratiska partiet går vidare på regleringslinjen enligt herr Geijers åsikter, löser vi inte frågan. Då får vi desto säkrare ett regimskifte 1968, och då finns det andra som kan lösa frågan. Får jag sedan instämma med herr Knut Johansson på en punkt, nämligen i hans önskan att bostadsoch indu striinvesteringar skall vara likaberättigade på kreditmarknaden och i andra avseenden. Om man konsekvent kunde fasthålla en sådan princip vore mycket vunnet. Andra talare före mig har berört företagens finansieringssvårigheter. Jag vill vid denna sena tidpunkt i debatten endast ta ett konkret exempel, som visar vilka svårigheter företagare kan komma i på grund av ryckigheten i det nuvarande systemet. Det rör sig om handläggningen av låneärenden då ATP-medel via något av kreditinstituten, som skall stå den mindre och medelstora företagsamheten till tjänst, skall slussas ut och klara av investeringar. På senaste tiden har kreditinstituten icke kunnat fullfölja redan fast tecknade lån i rätt tid. De åtstramningar som tid efter annan kommit till stånd efter centrala direktiv har inte bara drabbat ny långivning, utan i högsta grad försenat utbetalningen av redan tecknade lån. Detta är direkt oanständigt. Denna »stop and gopolitik», som jag tolkar som en spegelbild av vidtagna specialåtgärder till bostadsproduktionens fromma, fördyrar och försvårar för företagen. Jag vill här ge ett exempel på den saken. Det har berättats för mig att ett företag i september 1963 beviljades ett lån på 3,4 miljoner kronor till en byggnad i Göteborg. Bygget sattes i gång omedelbart. Banken höll som vanligt byggnadskreditiv och besiktning verkställdes våren 1965. Lånet utbetalades med drygt ett års försening i juni 1966. Samma företag hade för sin verksamhet i Västervik i början av mars 1965 beviljats ett lån på 800000 kronor. Anläggningen färdigställdes och togs i bruk i september samma år. Lånet är ännu icke utbetalat. Min sagesman säger att dessa gap som uppstår innan byggnadskreditiven kan avlyftas ställer företagen i mycket besvärliga ekonomiska situationer som ur likviditetssynpunkt är omöjliga att klara. Sunda förnuftet säger envar au beviljade lån skall utanordnas innan man från riksbanken ytterligare skär ner kreditgivningen och kvoten ur ATP-fonderna. Nu kan det ju sägas att lånemedlen ändå kom till sist. Men den som känner till hur snävt en företagare får kalkylera förstår vilka problem som uppkommer om man får vänta ett eller ett halvt år extra. Det försvårar möjligheterna i banken för företagaren att få rörelsekapital genom att inte byggnadskreditivet har lyfts av i rätt tid enligt överenskommelse, Just när ett företag gjort en stor nyinvestering behöver man snabbt komma in i den nya fastigheten och sätta i gång verksamheten med nya friska tag. Då behöver man kanske nyttja sin bankförbindelse för att få en naturlig rörelsekredit. Vad händer om banken tvingas strama åt för företaget just på grund av uteblivet avlyft av byggnadskreditivet? Affärsbankerna har säkert gjort sitt allra yttersta för att fylla sin buffertfunktion — men det finns ju praktiska gränser. Det är alltså ett mycket stort önskemål att kreditåtstramningar i fortsättningen inte drabbar redan ingångna avtal; annars uppstår helt omöjliga lägen. Om man vill eller inte vill främja företagens investeringar må vara en öppen fråga, men det minsta vi kan begära är att man skall kunna lita på ingångna överenskommelser om kreditavlyft.

Herr talman! Det förefinns en betydande irritation ute i kommunerna, speciellt då glesbygdskommunerna, över att skolkostnader för barn kan genom kommunal myndighets beslut avlastas från hemkommunen till annan kommun. Jag avser därmed de fall då en kommuns barnavårdsnämnd beslutar omhändertaga barn för samhällsvård och utackorderar barnet i fosterhem i annan kommun. Denna irritation är orsaken till att vi har väckt motionerna nr 324 i denna kammare och 394 i andra kammaren, där vi hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om lagförslag som ger värdkommun rätt till ersättning från hemkommun för skolkostnader för skolpliktiga barn som omhändertagits och utplacerats i enskilda fosterhem. Som motivering för motionerna ber jag, herr talman, att få anföra några fakta. 2) Som huvudregel för sådan ersättning gäller att om en kommun, på grund av föreskrifter i lagen, för undervisning mottagit elev som inte är kyrkobokförd i kommunen så har mottagarkommunen rätt till ersättning för undervisningskostnaderna. 3) Det finns kompletterande bestämmelser som säger att om barn, som placerats i fosterhem utanför hemkommunen, går i obligatorisk skola i vistelsekommunen, är denna kommun icke berättigad till ersättning för skolundervisningen, även om barnet är kyrkoskrivet i den kommun vars barnavårdsnämnd gjort omhändertagandet. Detta sistnämnda innebär att man genom en enligt vår mening helt orimlig undantagsbestämmelse ställt vistelsekommunen i ett sämre läge när det gäller omhändertagna fosterbarn än när det gäller andra skolpliktiga från främmande kommuner, Orimligheten i detta är så mycket större som det i många fall gäller utvecklingsstörda barn, som ofta vållar större besvärligheter i skolan än andra elever. Andra lagutskottet, som vid sin behandling av motionerna som vanligt utrett frågan mycket noggrant, har dock avstyrkt motionerna, närmast med den motiveringen att man anser det vara orationellt med särbestämmelser för denna kategori av skolbarn. Det är tyvärr inte helt logiskt. Som framgår av vad jag anfört, och även av andra lagutskottets betänkande, föreligger redan särbestämmelser till hemkommunernas fördel. Vi motionärer hemställer om särbestämmelser som skall utformas så, att de blir mera rättvisa mot vistelsekommunerna, som i allmänhet är små och ekonomiskt svaga i motsats till hemkommunerna, vilka i många fall är stora städer. Risken för att de av oss begärda särbestämmelserna vid tillämpningen skall vålla besvär och tvister — utskottet har påpekat den möjligheten — torde väl få bedömas som ungefär lika stor med de nu gällande särbestämmelserna. Utskottet har sänt ut motionerna på remiss till Kommunförbundet, Stadsförbundet, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Det är inte ägnat att förvåna att Kommunförbundet i huvudsak har tillstyrkt motionerna och inte heller att Stadsförbundet har avstyrkt desamma. Det torde ligga i vederbörandes intresse. Skolöverstyrelsen har också avstyrkt, men motionerna gäller ju inte någon undervisningseller skolfråga, varför ärendet egentligen inte hör hemma hos skolöverstyrelsen. Jag är mera förvånad över att socialstyrelsen har avstyrkt. Det är nämligen så, att många omständigheter bidrager till att det är svårt att skaffa lämpliga fosterhem för omhändertagna barn. Dessa ting tillsammans vållar ofta besvär för barnavårdsnämnderna när det gäller att utackordera barnen. I kommunerna är man i allmänhet ekonomiskt lagd. Det förhållanatt man får bekosta skolgången för barn som inackorderas inom kommunen kan öka dessa svårigheter. Socialstyrelsen har vidrört detta, men säger att många andra saker tillkommer. Det är inte utan att jag tycker att det yttrandet påminner om historien om prästen som lastade sten och sade: »Orkar han det här, så orkar han det här.» Låt mig slutligen, herr talman, få anföra ett exempel på vilka orimligheter de nu påtalade förhållandena kan leda till. I mitt hemlän har vi kommunerna F och H. F är den största kommunen med eget högstadium. H är en liten kommun som saknar högstadium. Enligt de gällande bestämmelserna blir det så, att om barnavårdsnämnden i kommunen F omhändertagit ett barn och placerar det i kommunen H måste detta barn, när det skall börja i högstadiet, gå i sin hemkommun. Då får vistelsekommunen betala för det första den bestämda avgiften, som nu rör sig om cirka 1 000 kronor, och för det andra eventuellt tillkommande skolskjutsar och andra kostnader. Dessa kostnader får alltså kommunen H betala för att hålla ett barn från kommunen F i skola i kommunen F. Detta visar hur orimligt de här bestämmelserna kan verka. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 51 fogade reservationen, som i huvudsak är detsamma som bifall till motionerna.

Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i vad huvudmotionären nyss i sin ganska utförliga motivering anfört för bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 51. Jag skulle bara därtill vilja foga att jag med den lilla erfarenhet som jag har från detta område kan säga att i jämförelse med andra nog så krångliga tillämpningsföreskrifter skulle inte den här ifrågasatta föreskriften behöva vara värre än att den utan större administrativa svårigheter skulle kunna reglera skolkostnaderna mellan hemortskommunen och den kommun där barnet finns för vårdnad. Jag skulle med anledning av vad huvudmotionären anfört, herr talman, endast be att få rikta kammarens uppmärksamhet på det förhållandet att de socialdemokratiska motionerna inte har funnit nåd inför de ledamöter av andra lagutskottet som tillhör samma parti. I det sammanhanget har centerpartiets ledamöter av andra lagutskottet emellertid i linje med den allmänna princip som vi i olika sammanhang framfört tillstyrkt motionerna och utarbetat reservationen. Eftersom herr Eric Carlsson inte har tillfälle att vara närvarande här i kammaren vid detta ärendes behandling har han bett mig framföra ett tillstyrkande av reservationen. När detta nu redan skett av huvudmotionären Erik Olsson, ber jag, herr talman, helt kort att få instämma i herr Olssons yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Erik Olsson har mycket noggrant och utförligt beskrivit innehållet i detta motionspar och dess behandling i lagutskottet, varför jag kanske inte behöver gå in på detaljerna. Det som varit orsaken till att utskottet inte kunnat tillstyrka motionsyrkandet har i huvudsak varit följande: De kommunalekonomiska konsekvenserna skulle vara tämligen blygsamma. Ingen av talarna har hittills påstått något annat. Den absoluta ekonomiska rättvisan mellan värdkommun och vistelsekommun har väl i detta sammanhang inte uppnåtts.

Den socialdemokratiska delen av andra lagutskottet vill inte bortse från den betydelse som motionärerna fäst vid motionsyrkandet. Men vi har just med hänsyn till att frågan knappast kan ha någon större ekonomisk betydelse för kommunerna och till att vi ansett det tämligen onödigt att tillskapa ytterligare en administrativt krånglig bestämmelse avstyrkt motionerna. Jag konstaterar att herr Svanström säger att centerpartiet följt sin allmänna princip och tillstyrkt detta förslag.

Det är, herr talman, dessa motiv som väglett utskottet då det avstyrkt motionerna. Jag ber att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Lars Werner har frågat justitieministern om denne anser att deltagandet i kyrkofullmäktigvalen under en följd av valtillfällen bör föranleda något initiativ från regeringens sida. Då frågor om kommunalval, dit valen av kyrkofullmäktige räknas, inom regeringen handläggs av mig, ankommer det på mig att besvara frågan. I ett interpellationssvar i denna kammare den 11 december 1962 uttalade inrikesministern att han delade interpellantens uppfattning, att det ständigt minskade deltagandet i kyrkofullmäktigvalen var otillfredsställande från allmän synpunkt, Samtidigt nödgades han dock konstatera, att de förslag som dittills framlagts för att råda bot härpå inte kunnat accepteras. Senast hade då församlingsstyrelsekommittén i ett betänkande år 1958 föreslagit, att de kyrkliga valen skulle förläggas till samma valdag som de borgerliga kommunalvalen men förrättas åtskilt från de övriga valen, I denna situation borde man enligt inrikesministerns interpellationssvar avvakta slutförandet av författningsutredningens arbete för att se, om detta kunde öppna nya vägar för lösning av problemet. Författningsfrågan är som bekant föremål för fortsatta överväganden inom grundlagberedningen, Enligt sina direktiv har beredningen bl.a. att undersöka olika alternativ i fråga om ett valtekniskt samband mellan riksdagsval och borgerliga kommunalval. Detta utredningsarbete bör inte kompliceras genom att samordning även med kyrkofullmäktigvalen nu aktualiseras.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat om jag vill komplettera nuvarande system för skördeskadeskydd genom att införa särskilda lån med skälig ränta och rimliga avbetalningsvillkor för jordbrukare som drabbats av skördeskada. Jag vill erinra om att frågan om komplettering av skördeskadeskyddet med lån behandlades vid vårsessionen av årets riksdag i anledning av en av herr Ferdinand Nilsson m.fl. väckt motion. Jordbruksutskottet fann i sitt av riksdagen bifallna utlåtande inte att några nya omständigheter hade framkommit som motiverade ett frångående av riksdagens senast föregående år gjorda ställningstagande och avstyrkte därför motionsyrkandet. Jag kan inte finna att vad som nu anförts i interpellationen ger anledning till någon åtgärd från min sida.